Fru talman! Nina Lundström har ställt tre frågor till mig med koppling till trafikregler som påverkar cyklister. Det är glädjande att Nina Lundström delar min och regeringens uppfattning att det är mycket angeläget att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister. Regeringen presenterade 2017 en nationell cykelstrategi, vilken har som övergripande syfte att främja en ökad och säker cykling. Det är viktigt att regelverket är tydligt och trafikmiljön säker för oskyddade trafikanter som cyklister. Oskyddade trafikanter är också prioriterade i arbetet för att uppnå nollvisionen. Därför har regeringen särskilt utrett hur regelverket kan anpassas för att uppnå en ökad och säker cykling. Näringsdepartementets promemoria Cykelregler publicerades samtidigt som presentationen av den nationella cykelstrategin och har därefter varit ute på remiss. Promemorian innehåller ett antal förslag till regeländringar som ska göra det lättare för cyklister och andra trafikanter att färdas i samma trafikmiljö på ett säkert sätt. Promemorian bereds för närvarande inom Regeringskansliet, och min ambition är att vi ska fortsätta arbetet med modernisering av regelverket. Det finns för närvarande inget beredningsunderlag för att lägga förslag om införandet av ny avståndsreglering. Frågan bereds därmed inte just nu, men jag utesluter inte att vi får anledning att titta närmare på detta när vi följer upp cykelstrategin.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Skälet till interpellationen är att det helt enkelt behövs bättre trafikregler för cyklister. Jag tycker att det har hänt alldeles för lite på området. Jag förstår naturligtvis att förslagen bereds. Men på vissa områden borde man kunna gå fram snabbare. Det är fantastiskt att se hur många som cyklar. När man exempelvis kommer till riksdagen ser man väldigt många cyklister ute. Cykling är inte bara transport och folkhälsa, utan det är också en frihetsfråga. Det är härligt att cykla. Visa dagar skulle man kanske till och med gärna fortsätta att trampa på sin cykel och inte sitta så mycket på möten. Det är fantastiskt att se vilket uppsving det är på cyklingen. Men det innebär också att ju fler cyklister som finns därute, desto större utmaningar får vi. Ett sätt är att hantera frågeställningar och inte bara pengar till ny infrastruktur. Det finns åtgärder som inte kostar pengar. Det handlar om regelverk som finns för cyklingen. Jag har därför ställt frågorna om det som rör just trafikregler. Jag har också ställt frågan till cyklister om vad som är deras starkaste argument för exempelvis regeln om att hålla ett minsta avstånd om man som bilist kör om en cyklist. Cyklisterna säger så här: Det handlar om att rädda liv. Jag vill leva. Tydlighet. Öka upplevd trygghet så att fler cyklar. Öka förutsägbarhet i trafiken. En tydlig signal från lagstiftaren. Rättssäkerhet. Bättre cykelupplevelse. Fler kan använda befintligt trafiksystem. Frågan om att kunna färdas tryggt även för en cyklist som är oskyddad är en otroligt viktig fråga. Den präglar också känslan av att vara ute på sin cykel. Det jag inte förstår, fru talman, är varför frågan inte kan beredas. Jag noterar att statsrådet svarar att frågan inte är beredd. Varför inte ta fram ett beslutsunderlag och ett underlag för att genomföra regeln? Regeln finns i många olika länder. Australien har precis gjort en genomlysning av den regel som de införde. Man kunde konstatera att efter tio månader hade olycksstatistiken minskat med 15 procent, och man upplever att det har varit en lyckad regelförändring. Dagens trafikregler är inte anpassade för de cyklister som finns ute i dag. Många cyklar också på vägar där det finns ganska höga hastigheter. Det gör mig väldigt fundersam att det sägs i svaret att det saknas beredningsunderlag. Jag noterar att trafikutskottet i sitt betänkande om cykling flaggar för att man förväntar sig att regeringen vidtar åtgärder. Det var också skälet till att avstyrka förslagen vid det tillfället. Slutsatsen är att regeringen kommer att återkomma med förslag med tanke på att det finns en promemoria som har varit ute på remiss. Man anser att regeringen har möjlighet att vidta ytterligare åtgärder. Fru talman! Mina frågor till statsrådet är: Varför vill inte regeringen ta ett initiativ här? Varför inte ta fram ett beredningsunderlag? Varför inte se till att vi gemensamt genomför det? Jag är helt övertygad om att det finns ett väldigt starkt stöd för detta. Det skulle i sak vara ganska enkelt att genomföra. Det skulle också kunna kombineras med en informationskampanj och snabbt kunna göra skillnad där ute. Det handlar inte heller om finansiering med pengar eller inväntandet av den nationella planen. Det här skulle man kunna göra väldigt fort. Jag väntar med spänning på ett svar.
Fru talman! Tack, Nina Lundström, för engagemanget! Jag tycker också att den cykelboom vi upplever är glädjande. Jag cyklar själv en hel del. Jag ser dessutom att det är fler ute på vägarna nu. Det gäller inte minst tack vare elcykelpremien. Den har gjort att personer som kanske tidigare tog bilen till jobbet numera väljer att cykla. De använder den lilla extra kraften från batteriet för att inte komma fram helt svettig till jobbet och ändå kunna ta sig fram. Det tar mindre utrymme och är klimatsmart. Det är klart att det håller på att revolutionera trafikmiljön med de följdeffekter det får i form av att vi nu i nationell plan måste ta ökad höjd för till exempel cykelvägar och cyklingens möjligheter att komma fram. Det är glädjande. Jag noterar att Nina Lundström nämnde att det hänt för lite. Vi måste ändå komma ihåg att till skillnad från den tiden då Liberalerna var i regeringsställning under åtta år då de nästan inte gjorde någonting på cyklingens område har vi nu en nationell cykelstrategi. Vi har ett nationellt cykelcentrum i Linköping där man samlar forskning, utveckling och kompetensinsatser. Vi har genomfört ett flertal utredningsuppdrag och förändringar som stärker cyklingen. Elcykelpremien är för övrigt ett bra exempel på det. Vi kommer nu den 13 juni att ha ett uppföljande möte om cykelstrategin. Där är min ambition att bjuda in Cykelsverige för att lyssna in synpunkter bland annat på de regler som behöver förändras framöver. En del av dem är i slutskedet i beredningen i Regeringskansliet. De mest kända förslagen är möjligheten för cyklister över 15 år att även kunna cykla på en gata i allmän trafik. Det är någonting som vi har öppnat för. Men vi ska se till att frågan blir ordentligt beredd med de synpunkter som finns. När det sedan gäller frågor om 1,5-metersregler och regleringen ska vi komma ihåg att det i dag är en reglering. Trafikförordningen ser ut så här: En förare får köra om endast om det kan ske utan fara. Den förare som kör om ska lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om. Det kan vara svårt att säga hur långt ett betryggande avstånd vid omkörning av cykel kan vara. Vissa fordon kan passera med mindre avstånd medan till exempel passage av barn som cyklar kräver större avstånd. Det är därför upp till den som gör en omkörning att avgöra vilket avstånd som är lämpligt vid varje situation. Den som gör en omkörning förbi en cykel bör dock särskilt försäkra sig om goda säkerhetsmarginaler då risken för cyklisten vid en omkörning kan vara väldigt hög. Jag kan konstatera att vi i relation till många andra länder har få cykelolyckor som är kollision med fordon. Det är 80 procent av cykelolyckorna som är singelolyckor. Det finns skäl att också därför fundera på den cykelmiljö vi ser framöver. Det handlar om hur cykelbanor är utformade kanske i flera filer för att man har olika hastigheter. Det är en annorlunda men också spännande trafikmiljö vi ser framför oss. Det gör att vi måste lyssna in många olika synpunkter vid utformandet av regler. 1,5-metersregeln har, som Nina Lundström nämnt, tagits upp i riksdagen. Det är inte så att riksdagen har ställt sig bakom förslaget. Riksdagen har avslagit en motion om införandet av en 1,5-metersregel. Det är bara Liberalerna och Kristdemokraterna som har ställt sig bakom det yrkandet. Det är också en signal att riksdagen nu inte är beredd att ta ställning för en 1,5-metersregel. Jag kommer att pröva möjligheten att se vilka beredningsmöjligheter som finns för att titta på förutsättningarna att införa en 1,5-metersregel. Men jag vill också invänta och lyssna in de synpunkter som kommer att vara när vi har den stora samlingen den 13 juni för uppföljning av cykelstrategin. Det är under den här mandatperioden som cyklingen tar fart. Låt oss glädjas åt det och hoppas att det finns en bred gemensam enighet om att fortsatt stärka cyklingen. Men låt oss också vara noggranna med vilka regler vi föreslår. Det är inte alltid givet att just polisens möjligheter att uppmärksamma en 1,5-metersregel är rätt prioritering för till exempel trafikpolisen.
Fru talman! Jag ska läsa upp vad utskottet sa när det hanterade förslaget i bland annat min motion om en 1,5-metersregel. "Utskottet vill betona att det är viktigt att följa frågan om det finns behov av ändringar i regelverket eller andra insatser för att minska riskerna vid omkörning av oskyddade trafikanter." Sedan skriver utskottet att det vill avvakta regeringens beredning av promemorian. Utskottet skriver också om denna promemoria och anger vad regeringen har skrivit i den. Utskottet säger följande: "Den slutsats som dras i promemorian är utifrån detta att det därför är upp till den som gör en omkörning att avgöra vilket avstånd som är lämpligt vid varje situation." Det är här jag menar att vi har olika uppfattningar. Vi som kan vara både bilister och cyklister kan känna igen oss i det. Man har ett perspektiv om man sitter på cykeln på en väg och har en bil som kör om en, och kanske också riskerar att göra en omkörning fastän man får möte, och nästan kan känna backspegeln snudda vid armbågen. När man sitter i bilen kanske man inte ens tänker på att den man kör om upplever det på det sättet, och speciellt om man inte cyklar själv. Jag noterar än en gång att regeln har införts i många länder. Jag har själv testat den på en cykelresa i Spanien, både som bilist och som cyklist. Den fungerade alldeles utmärkt. Men om man inför regeln ska man självfallet också informera om den. I den första fasen behöver man bedriva en informationskampanj. Jag menar att detta inte är någon komplicerad regel att införa, utan det handlar mer om att faktiskt göra det. Jag kan hålla med om att varje regering kan arbeta mer med cyklingen. Det tycker jag alltid att man ska göra. Men jag noterar också att den föregående alliansregeringen genomförde ett antal förordningsförändringar för att förbättra trafikreglerna. Det är alltså fullt möjligt att göra. Jag bli lite fundersam på varför det tar så himla lång tid att komma fram till något i beredningen av promemorian som regeringen skickade ut. Nu har det gått ett år, och vi har fortfarande inte sett någon konsekvens av regelverket. Jag tror att det verkligen vore en välgärning att inte bara se över 1,5metersregeln utan också många andra cykelregler. Det skulle i praktiken göra systemet mycket tydligare, och alla skulle veta vad som gäller där ute i trafiken. En cyklist hörde av sig till mig och berättade att just detta med tydlighet och att förstå vilka regler som gäller är viktigt. Detta kan vara ett sätt att använda det utrymme som finns på vägarna mycket smartare och att ta hänsyn till varandra. Jag tycker att det är svårt att förstå motståndet mot att testa regelverket. Jag skulle vilja tipsa statsrådet om att det finns många duktiga personer där ute som jobbar med cykling till vardags både i kommuner och på andra ställen. De har hög kompetens när det gäller hur det här skulle kunna genomföras. Varför inte prova frågan på de här personerna, som är kunniga inom detta och som också är trafikplanerare? Man skulle kunna se till att testa idén och säga: Hur skulle man kunna göra? Man borde gå över från att säga nej till att fråga sig hur vi skulle kunna göra. Jag tror att lösningen ligger nära till hands, och det vore spännande om vi kunde genomföra detta. Fru talman! Jag vill bara ställa en fråga: Har statsrådet tagit del av den utvärdering som gjordes i Australien där man tittade på frågan ur polisens perspektiv, ur cyklistens perspektiv och ur bilistens perspektiv? Man hade också sett till statistiken. Detta finns det mycket att lära av. Har statsrådet tagit del av denna rapport?
Fru talman! Jag noterar att det Nina Lundström efterfrågar är det vi gör. Skälet till att vi bjuder in till ett uppföljande möte om cykelstrategin den 13 juni är att vi vill lyssna in alla synpunkter. Detta har jag varit noga med på alla politikområden ända sedan jag tillträdde. Jag har bjudit in landets hamnar för en dialog, och jag har talat med sjöfartens aktörer och med alla andra transportaktörer. På samma sätt vill jag jobba processinriktat när det gäller cyklingen. Det innebär att detta kommer att vara ett utmärkt tillfälle, för då har vi slutrapporteringen från alla de rapporter som finns och de uppdrag som gavs i samband med att cykelstrategin lanserades från min företrädares sida. Cykelcentrum finns på plats, och hela SKL:s stora informationsinsatser kommer att finnas redovisade. De 9 miljoner vi har delat ut i medel för att stödja cykelutveckling i landet kommer också att kunna redovisas. På det här sättet får vi en samlad bild men också ett samlat forum för att pröva vad som är nästa steg. Naturligtvis kommer vi då också att redovisa arbetet med regel-pm och de diskussioner som har förts. Jag har noterat i min dialog med många företrädare i Cykelsverige att 1,5-metersregeln tål en del fortsatt funderande. Den ska fungera såväl i storstad som på landsbygd, och den ska kunna fungera för alla typer av trafikanter. Jag är själv cyklist, och jag vet hur det känns att åka på en smal landsväg när en lastbil blåser förbi. Jag tycker såklart att i dessa sammanhang känns en 1,5-metersregel ytterst befogad. Men jag är också en cyklist som cyklar i tät stadsmiljö och på mindre vägar, och då vet jag att en 1,5metersregel inte är lika enkel att tillämpa - särskilt inte för rättsvårdande myndigheter. Jag gillar annars tanken på att man ska vara tydlig med motiven och symboliken i de besked man ger, och jag eftersträvar generellt tydliga regler. Ett bra exempel är det mobiltelefonförbud som vi nu har drivit igenom, där vi säger: Händerna på ratten - du ska inte ha handhållen mobiltelefoni när du kör fordon! Detta får ett starkt genomslag därför att det är så pass tydligt och enkelt att efterleva för polisen men också för trafikanterna. Man vet vad det är som gäller. På samma sätt eftersträvar jag den typen av tydlighet när det gäller regler inom cykelområdet. Låt oss arbeta tillsammans med att se vad som är det smartaste sättet! Jag hoppas att också Nina Lundström kommer med på det uppföljande cykelmötet den 13 juni. Då kommer vi att få utrymme för att diskutera detta tillsammans och processinriktat, och vi kommer att lyssna in samtligas synpunkter.
Fru talman! Om det ska bli någon ändring av regelverket måste regeringen agera, för det är endast regeringen som har rådighet över att se till att vi får de nya trafikreglerna. Nu har frågorna diskuterats under så lång tid, det har remitterats och det har funnits så många synpunkter att jag är alldeles övertygad om att det är fullt möjligt att gå till beslut om en ny regel för omkörning och minsta avstånd. Men det handlar också om många andra regler som många verkligen längtar efter. Det blir lite grann av ett moment 22. Statsrådet hänvisar till utskottet och riksdagen, och utskottets majoritet och regeringspartierna hänvisar till statsrådet och regeringen. Så kan man hålla på och bolla sinsemellan vems ansvaret är. Jag läste upp det som stod i betänkandet om att utskottet väntar på att regeringen ska återkomma med förslag utifrån remissen och även med ytterligare förslag. Jag tror att det vore viktigt att man nu verkligen funderar på hur vi ska se till att reglerna kommer på plats. Det vore alldeles utomordentligt, och jag kommer personligen att göra allt jag kan för att påverka i frågan. Jag noterar att statsrådet inte svarade på frågan om utvärdering av det regelverk som genomfördes i Australien, där man gjorde en utvärdering ur polisens perspektiv, ur cyklistens perspektiv och ur bilistens perspektiv. Statsrådet har kanske inte tagit del av rapporten, men jag har skrivit ut den och har den med mig här i talarstolen. Efter debatten kommer jag att överlämna den australiska rapporten till statsrådet för att han ska kunna ta del av hur 1,5-metersregeln ser ut. Jag tror inte att man behöver komplicera det hela så otroligt mycket. Det är klart att man kan skylta vägarna och peka ut var man börjar med skyltningen. Man kan också ta hänsyn till den lokala miljön. Kunskapen finns, och jag tror att det är det minsta bekymret vad gäller att tillämpa regelverket. Jag hoppas att reglerna snart kommer på plats.
Fru talman! Tack återigen, Nina Lundström, för engagemanget! Jag delar det, och jag gläds åt att det finns en bred uppslutning bakom de stora satsningar vi gör under den här mandatperioden för att främja cyklandet. Jag får hoppas att detta också är någonting som förpliktar i den händelse att olyckan skulle vara framme och vi får en annan regering under nästa mandatperiod, så att man inte låter arbetet med att utveckla cyklingen avstanna. Det behövs för klimatets skull, för folkhälsans skull och inte minst för utrymmet i våra städer. Om detta kan vi vara eniga. Jag är noggrann med att vi ska ha en beredning som följer de regleringsrutiner vi har. Vi ska lyssna in samtliga remissinstanser, och vi ska inte minst låta polisen få lämna tydliga synpunkter på hur de ska kunna använda sina resurser på effektivaste sätt för att få en bra och säker trafikmiljö. Det måste vara utgångspunkten. Låt mig i sammanhanget påminna om att hur vi bygger infrastruktur för cykel kanske är en mycket viktigare fråga i detta led. Det handlar om att säkerställa att vi kan få fler separerade cykelbanor och fler möjligheter för cyklister att färdas tryggt också där man inte kör tillsammans med annan trafik. Vi måste gemensamt uppmärksamma att singelolyckorna är oroväckande många när det gäller cykling. När vi nu får ett ökat antal elcyklister - vilket vi allihop gläds åt - ska vi vara uppmärksamma på om det i sig kan leda till beteendeförändringar. Det här är fordon som generellt kanske går i högre hastighet än vad som är brukligt när man motionscyklar. Det kan också vara en del ovana cyklister som kommer ut på våra vägar. Här måste vi säkerställa inte bara att man har hjälm - för det är självklart något som alla cyklister ska ha - utan också att vi får ett beteende i trafiken som gör att vi inte får fler olyckor, vare sig det är singelolyckor eller kollissionsolyckor. Låt oss arbeta med detta tillsammans för cyklingens bästa!